Herr talman! Alla nyfikna åhörare! Vi ska nu behandla SBAB:s revisionsrapport. Jag tänkte inte kommentera det som vi i utskottet har en samsyn om, utan jag kommer att fokusera på SBAB:s samhällsuppdrag. För oss socialdemokrater är SBAB ett viktigt bolag som vi anser ska vara kvar i statens ägo. Bolaget har haft stor betydelse, bland annat som prispressare på bolånemarknaden. Vid en avyttring finns det en stor risk för att konkurrensen på bolånemarknaden minskar ännu mer, till stor nackdel för alla som har bolån. Det finns en tydlig samhällsnytta med att ha ett statligt ägt SBAB. Regeringen anser att SBAB inte har ett samhällsuppdrag. Socialdemokraterna delar inte regeringens syn på SBAB:s uppdrag. SBAB har sedan bolaget bildades starkt bidragit till ökad konkurrens på framför allt bolånemarknaden. Bidraget till konkurrens och mångfald var ett av huvudskälen till att bolaget bildades. Finansutskottet har också tidigare uttalat att SBAB har ett uppdrag att bidra till mångfald och konkurrens, vilket bekräftas av riksdagen. I finansutskottets betänkande 2008/09:FiU39 står: "SBAB har bl.a. ett uppdrag från staten att med utgångspunkt i sedvanlig företagsekonomisk målsättning och en effektiv organisation bidra till mångfald och konkurrens." Sedan gäller det Riksrevisionens åsikt om mål för att SBAB ska bidra till mångfalden och konkurrensen på bolånemarknaden. Målet är inte närmare preciserat och heller inte utvärderat av ägaren. Ser man till utvecklingen på denna del av kreditmarknaden över det senaste decenniet verkar SBAB ha bidragit till vissa förändringar. Under åren efter millennieskiftet bedrev SBAB en prispressarstrategi, vilket bidrog till att minska bankernas marginaler på bolån. SBAB var också först med att ta bort ränteskillnader i lån mellan bostadsrätter och villor. På senare år är det svårare att utröna SBAB:s betydelse för bolånemarknadens funktionssätt, utöver att bolaget faktiskt är en aktör bland ett begränsat antal aktörer som finns på bolånemarknaden. Herr talman! Utskottets tidigare uttalande samt skälen för bolagets bildande är svåra att tolka på annat sätt än att SBAB har ett samhällsuppdrag, även om detta inte framgår av bolagets styrdokument.

Herr talman! Staten är en av Sveriges största företagsägare med 58 bolag. 43 är helägda. Och staten är delägare i ytterligare 15. Tre av de här bolagen är börsnoterade. Företagsportföljen värderades 2011 till över 580 miljarder kronor, och de helägda bolagen hade nästan 100 000 anställda. Det säger kanske sig självt att det här ägandet medför ett stort och viktigt ansvar. Det är regeringen som förvaltar de här företagen på riksdagens uppdrag, men företagen ägs gemensamt av hela svenska folket. Därför är det viktigt att staten är en aktiv och professionell ägare. Vår syn på ägandet är pragmatisk. Vi prövar detta i varje enskilt fall. Det går inte att säga att det alltid är bra att staten äger företag. Det går inte heller att säga att det alltid är dåligt. Frågan om ägandet måste prövas löpande i varje enskilt fall. Det argumenteras ibland från oppositionshåll som om det automatiskt alltid skulle vara en god affär att äga företag. I många fall kan ägandet vara väl motiverat. Men det är viktigt att komma ihåg att ägandet, särskilt av finansiella tillgångar, är förknippat med stora risker. Värdet kan förändras mycket snabbt. Det kan till exempel variera kraftigt beroende på konjunkturen. Det såg vi inte minst under finanskrisen då statens Nordeaaktier på kort tid sjönk med ca 30 miljarder kronor i värde. Herr talman! Vi menar att det är centralt att de bolag som staten äger bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att ett långsiktigt värdeskapande uppnås. Förvaltningen ska vara effektiv, professionell och transparent. I statens ägarpolicy slås det dessutom fast att statligt ägda bolag ska vara föredömen inom området hållbart företagande. Herr talman! I dag behandlar vi den skrivelse som regeringen har lämnat till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning av statens ägarstyrning av det helstatliga bolaget SBAB, som har en inriktning särskilt mot bolånemarknaden. Riksrevisionen gör en rad iakttagelser och landar därefter i fyra rekommendationer. Från regeringens och Alliansens sida instämmer vi i många av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort men inte i alla. Riksrevisionen konstaterar att i delar av SBAB:s obligationsprogram finns en ägarklausul som har utgjort en försvårande faktor vid de tillfällen när staten har försökt att sälja bolaget, det vill säga 2001 och 2007-2008. Vi instämmer i detta konstaterande. Vi håller också med om Riksrevisionens rekommendation att regeringen bör utvärdera de risker som ägarklausulen medför och se hur de kan minimeras inför en eventuell försäljning, även om något försäljningsbemyndigande från riksdagen inte föreligger för närvarande. Den här utvärderingen ska slutföras under 2013. När det gäller avkastningskravet och utdelningsprinciperna menar Riksrevisionen att det vid tidpunkten för deras granskning fanns behov av att göra en översyn. Den bedömningen delas till fullo av regeringen. En översyn har nu också gjorts. Efter dialog med företrädare för ägaren beslutade SBAB:s styrelse den 18 december i fjol att ge bolagets vd i uppdrag att i samverkan med Finansdepartementet bereda ett förslag till nya ekonomiska mål för bolaget. Som resultat av detta arbete beslutade SBAB:s styrelse den 14 mars att föreslå bolagsstämman att besluta om nya ekonomiska mål för bolaget. De här målen fastställdes av bolagsstämman den 18 april i år. Målen omfattar lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning. Från Alliansens sida delar vi regeringens bedömning att SBAB inte har ett specifikt samhällsuppdrag. Finansutskottet har tidigare uttalat att SBAB har ett uppdrag från staten att med utgångspunkt i sedvanlig företagsekonomisk målsättning och en effektiv organisation bidra till mångfald och konkurrens. Vi menar att det ställningstagandet inte ska tolkas som att SBAB har ett specifikt samhällsuppdrag. Regeringen har inte heller tolkat uttalandet så utan anser att SBAB genom sin verksamhet, precis som andra aktörer, bidrar till ökad valfrihet och därmed också ökad konkurrens. Därmed anser regeringen att det inte finns något behov av en särskild återrapportering om hur SBAB bidrar till mångfald och konkurrens på bolånemarknaden, vilket Riksrevisionen rekommenderade i granskningsrapporten. Vi delar regeringens bedömning. Vi föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lämnat in ett särskilt yttrande när det gäller SBAB:s samhällsansvar. Vi ser det ungefär så här: Svenska bankers lönsamhet är ur ett internationellt perspektiv väldigt hög. De fyra svenska storbankerna hade år 2011 en sammanlagd vinst på 79,1 miljarder. Året efter, 2012, hade storbankerna 86 miljarder i vinst. Det är en ökning med 9 procent jämfört med 2011. Det är en marknad med få aktörer där staten står mycket för risken, och vinsterna kammas hem på den privata marknaden. Min fråga är: Ser inte Moderaterna att det finns ett utrymme för att SBAB ska ha ett samhällsuppdrag?
Herr talman! Det är bara att konstatera att vi har lite olika syn på åtminstone delar av de statliga bolagen, specifikt i detta fall. Vår uppfattning är att staten inte behöver eller bör äga SBAB. Vi hade gärna sett att staten hade kunnat sälja SBAB. Men den uppfattningen delas inte, som bekant, av oppositionen. När det gäller bankernas lönsamhet är vi nog överens om att det behövs en förbättrad konkurrens på bankmarknaden. Vi tycker också att man kan och bör skruva upp kraven på bankerna, till exempel vad gäller kapitaltäckningskraven. Det menar vi inte är ett argument för att staten ska äga en bank. Som jag sade tidigare finns det stora risker med att vara ägare av bolag. Det är inte bara så att pengarna tickar in. Det är också risker med detta. Man kan väl säga att även Socialdemokraterna tenderar att ha lite olika uppfattningar i de här frågorna. Vissa bolag tycker ni att man ska sälja, andra inte. Ni har också en tendens att ändra uppfattning över tiden. Ni har ju själva varit för att man ska sälja SBAB en gång i tiden. Vi kan titta på ett annat bolag, nämligen Nordea. Det är slående att ni för ganska exakt två år sedan var emot att staten skulle sälja det man ägde i Nordea. Förra hösten var ni fortfarande emot, men ni räknade ändå med intäkterna i er budget. När det gäller den nu gällande budgeten har ni bytt riktning helt och är inte längre emot att staten ska sälja det man äger i Nordea. Man kan konstatera att synen på ägandet kan utvecklas över tid. Vår uppfattning är att SBAB inte behöver ägas av staten.
Herr talman! Finansmarknadsminister Peter Norman sade till TT att bankernas vinstnivåer bör komma konsumenterna till del. De förslagen har vi inte sett i riksdagen än. Vi har avvaktat ganska länge för att se de förslagen. Vi kan se på SBAB:s avkastning. De ligger i linje med de internationella bolåneinstituten. Vi socialdemokrater ser att SBAB har ett samhällsuppdrag. Bankmarknaden har utvecklats så här i Sverige: Det är det offentliga som står för risken, och vinsterna kammas hem på den privata marknaden. När kommer vi att få se förslagen om att vinstnivåerna ska komma konsumenterna till del? Finns det inte utrymme för att Moderaterna ska ändra sin politik och kunna se SBAB som en viktig aktör på bolånemarknaden?
Herr talman! Jag konstaterar än en gång att vi har olika syn på ägandet just när det gäller SBAB. Vår uppfattning är att man ska pröva förutsättningarna för det här ägandet löpande och se om det finns ett behov av att äga det här bolaget och om det finns eller bör finnas ett särskilt samhällsuppdrag. Vår mening är att det inte är så i det här fallet, utan det är trots allt en marknad med internationella aktörer där det finns konkurrens. Sedan delar vi bedömningen att den här konkurrensen borde bli bättre. Det har gjorts en del förändringar redan, och mer är på gång, men jag menar nog att det är två olika frågor. Att man behöver göra en översyn av regelverken, ställa tuffare krav och förbättra konkurrensen är inte ett argument för att staten ska äga en bank. Det kan tvärtom vara så att ett sådant ägande ökar risken, och det kan bli dyrt för staten om det här inte skulle gå bra.